Herr talman! Beträffande överföring av skogskonto från en bank till en annan säger Bruno Poromaa att det inte har uppkommit några nya förhållanden sedan i fjol och att det därför inte finns någon anledning att bifalla motionerna. Bruno Poromaa har då inte riktigt lyssnat på mitt inledningsanförande, där jag särskilt angav att det i och med den nya moderna teknikens intåg i bankväsendet inte längre kan sägas att det finns tekniska och administrativa skäl för att inte tillåta överföring av skogskonto från en bank till en annan utan skattekonsekvenser. Det är alltså helt nya förhållanden som gör att de skäl som tidigare har åberopats för avslag på detta yrkande inte längre håller. Bruno Poromaa inledde sitt anförande med att tala om att regeringen har velat stimulera avverkning genom en lång rad åtgärder. Det är bra, men vi moderater har velat gå ett steg längre, bl.a. genom att yrka att anläggandet av permanenta skogsbilvägar skall vara direkt avdragsgillt.

Vad är det då för principiell skillnad mellan att anlägga en permanent väg för att skörda skog och att anlägga en permanent väg för att bryta malm? Jag ser inte riktigt det logiska i att skilja på dessa två typer av vägar.

Herr talman! Jag hade inte väntat att Bruno Poromaa skulle vara särskilt positiv till våra reservationer, så det var ingen större överraskning. Men när det gäller skogsvårdsavgiften säger han att den är väl avvägd och att den används för skogsbrukets vidkommande. Det betyder alltså, Bruno Poromaa, att man inte använder dessa medel för regionalpolitiska åtgärder. Det skulle vara intressant att få besked om det. I fråga om skogsvägarna förstår jag inte socialdemokraterna riktigt. Man har i andra sammanhang ibland sagt sig vara angelägen om att stimulera skogsuttagen. Men när det blir aktuellt att stimulera sådana verkligt positiva insatser som att bygga skogsvägar, som gör att skogsägaren lättare kan planera sina uttag ur skogen, lättare kan göra större uttag ur skogen och lättare kan komma till svåråtkomliga delar av skogsmarken, då är man oerhört restriktiv med att ge möjligheter till avskrivning. Det är ett motsatsförhållande som jag har mycket svårt att förstå. Men det kanske kan förklaras på något annat sätt av Bruno Poromaa. Bruno Poromaa tyckte att man skulle avvakta den utredning som pågår om reservelverken. Den stränga vinter vi har haft i år har givit oss en del erfarenheter som vi borde kunna dra nytta av utan att avvakta några långa utredningar.
Herr talman! Beträffande överföringen av skogskontot till annan bank har vi tidigare när den här frågan har diskuterats sagt att en översyn av de regler som nu gäller får anstå i avvaktan på det kommande ställningstagandet till beskattningens allmänna utformning. De här reglerna har tillkommit och utformats så att skogskontot skall vara lätt att administrera och framför allt lätt att kontrollera. Debatten om skogsvårdsavgiften återkommer varje år. Jag kan säga att riksdagens skogspolitiska beslut, som fattades vid den tidpunkten då vi hade borgerlig regering, innebar bl.a. att skogsbruket skulle vara självfinansierat. I samband med detta höjdes denna avgift. Skogsvårdsavgiften är således inte någonting som vi socialdemokrater har hittat på. Centern säger sig i alla lägen stödja en aktiv regionalpolitik till vilket pris som helst. Jag blir ytterst förvånad över centerns ställningstagande när det gäller skogsvårdsavgifterna. I budgetpropositionen beräknas skogsvårdsavgifterna inbringa drygt 400 milj.kr. Samtidigt föreslår regeringen ett anslag på nästan 600 milj.kr. för skogsbruk. Det ger en differens på 200 milj.kr., Karl-Anders Petersson. Kan vi inte i kompromissens namn enas om att denna differens är det belopp som kan användas för regionalpolitiken? Avdragsreglerna för anläggande av skogsbilvägar är i dag mycket gynnsamma. Kostnaderna för tillfälliga vägar, som ni åberopar i debatten, i samband med skogsdrivningar får dras av på en gång. Skogsbilvägar, som däremot är varaktiga, får skrivas av i sin helhet på tio år. Regler som dessa kan inte betraktas på annat sätt än som generösa. Knut Wachtmeister gör jämförelser med gruvindustrin. Knut Wachtmeister hade under förra veckan möjlighet att studera gruvverksamheten på närmare håll. Jag hoppas att han efter det besöket har fått den uppfattningen att det inte går att jämföra en industri som gruvindustrin med skogsbruk eller vägar inom gruvindustrin med skogsvägar. Frågan om beskattningen av dessa anläggningar är dessutom föremål för en prövning. Vi vet inte vad den kommer att utmynna i.
Herr talman! Det är riktigt att jag förra veckan kunde studera malmbrytningen uppe i Kiruna. Det var ett mycket givande besök. Men för mig är det definitivt en likhet mellan skogsbruk och malmbrytning, och den likheten är bl.a. att det behövs vägar till båda dessa verksamheter. Varför skall då inte beskattningen och avskrivningsmöjligheterna för dessa vägar vara lika? Jag återkommer till skogskontot. Det bör vara lätt att kontrollera, säger Bruno Poromaa. Vi har ca 27 miljoner bankkonton här i landet. Genom en ny lagstiftning är nu bankerna skyldiga att varje år till riksskatteverket rapportera behållning och avkastning på dessa konton. Dessa konton får flyttas från den ena banken till den andra, hur som helst, och ändå skall bankerna kunna lämna sådana uppgifter att det går lätt att kontrollera. Inbilla mig inte att det skulle vara svårt att kontrollera eventuella överföringar från ett skogskonto till ett annat. Det argumentet håller inte. Kontrollapparaten är heltäckande, och därför är det för mig ofattbart att man åberopar kontrollproblem när man inte vill acceptera att ett skogskonto skall kunna föras över från en bank till en annan.
Herr talman! Det är inte enbart den differens på 200 milj.kr., som Bruno Poromaa talade om, som används för regionalpolitiska åtgärder. Låt mig betona att vi från centern, det sade jag redan i mitt första inlägg, inte har någonting att invända mot att det används pengar för regionalpolitiska åtgärder. Men vi tycker inte att den kostnaden skall bäras av en enda grupp i samhället, nämligen skogsägarna, utan den skall hela samhället bära, eftersom de regionalpolitiska åtgärderna är i hela samhällets intresse. Det är detta vi vänder oss emot. I övrigt vet vi att de tjänster som skogsägarna utnyttjar från skogsvårdsstyrelserna får de betala till fulla värdet. Därför har vi sagt att det är hög tid att vi avskaffar skogsvårdsavgiften — punktbeskattningen och straffbeskattningen av skogsägare. Jag tror att Bruno Poromaaa vet lika väl som jag hur viktigt det är med ordentliga skogsbilvägar för att få ordentlig drivning i skogen.

Herr talman! I den debatt som har förevarit här i dag om skogsbeskattningen krävs det skattelindring för skogsägarna i olika former. Jag läste en mycket intressant artikel i tidningen Land för ett par veckor sedan. Rubriken till artikeln hade man skrivit med stora svarta bokstäver: Besked till skogsägarna — skatten överflödig. Det väckte mitt intresse för den artikeln. Det var en docent på lantbruksuniversitetet som uppmanade alla skogsägare att använda sig mer av skatterådgivning. Han menade att skogsägarna många gånger egentligen inte skulle behöva betala någon skatt alls. Det var mycket intressant. Enligt den aktuella tidningen vet docenten vad han talar om, då han tillsammans med en kollega har specialstuderat privatskogsägarnas skattesituation. Specialstudien visade att det fanns en mängd intressanta skattesänkande åtgärder, såsom insättning på skogskonto, som vi har diskuterat, avsättning till pensionsförsäkringar, återväxtåtgärder, lagernedskrivning, resultatutjämningsfond, allmän investeringsreserv, underhåll av byggnader, värdeminskning av anläggningar, maskiner och inventarier. Artikeln slutade således med ett råd till alla skogsägare att anlita professionell skatterådgivning när de skall deklarera. Efter den här debatten är jag nästan beredd att be mina borgerliga kollegor i skatteutskottet att också anlita professionell skatterådgivning när de skall debattera skogsbeskattningen.
Herr talman! Låt mig bara säga till Bruno Poromaa att den skogsbrukare som verkligen vill driva sitt skogsbruk har nog att göra utan att behöva fördjupa sig i hur man skall kunna skatteplanera i tillräckligt stor utsträckning. Skatterådgivningen är i regel inte heller gratis för skogsägarna. Låt skogsägarna få sådana villkor att de utan professionella skatterådgivare kan klara sin sysselsättning.

Herr talman! Betänkandet nr 30 behandlar ett antal motioner från den allmänna motionstiden med anknytning till energibeskattningen. I sammanfattningen på första sidan talas det om att reservationer har avgetts av centern och av vpk och vidare att några särskilda yttranden av moderaterna, folkpartiet och centern har fogats till betänkandet. Fastän det inte står i sammanfattningen finns det faktiskt också en moderat reservation. Den har nr 7, och jag vill säga några ord om den. Många som har läst vår motion har kanske ställt sig undrande till varför en reservation med det innehållet förekommer i skatteutskottets betänkande, eftersom vi har blivit vana vid att likartade reservationer årligen har förekommit i arbetsmarknadsutskottets betänkanden om regionalpolitiken. Det hänger ihop med att motionären har slagit ihop yrkanden om sänkta arbetsgivaravgifter med förslag om borttagande av elenergiskatten för industrin i Norrbottens län. Det har då ansetts riktigt att remittera motionen till skatteutskottet. I reservationen har vi inte stött det delyrkande som har styrt motionen till vårt utskott, men vi har ansett det nödvändigt att reservera oss beträffande det andra yrkandet, det om avgiftsnedsättningen. Vi har ansett det vara nödvändigt därför att samma yrkande återfinns i en moderat kommittémotion som har gått till arbetsmarknadsutskottet. Vi kan inte avstyrka yrkandet i skatteutskottet, när vi vet att vi kommer att tillstyrka motionen i motsvarande del när den behandlas i arbetsmarknadsutskottet Sedan vill jag säga några ord om det första särskilda yttrandet. Under en följd av år har vi moderater i utskottet haft en reservation när energiskatterna har behandlats. Det är en reservation till förmån för en övergång till ett mervärdeskattesystem på energiområdet. Eftersom riksdagen förra året gjorde ett tillkännagivande om utvärdering av nuvarande principer för energibeskattningen har vi ansett oss kunna avstå från reservation på detta område. Samtidigt ville vi emellertid påminna om riksdagens beställning och har därför tillsammans med folkpartisterna i utskottet skrivit detta särskilda yttrande, där vi också framhåller att riksdagen i annat sammanhang pekat på behovet av en övergripande översyn av mervärdeskatten. Vi vill alltså koppla samman dessa båda saker. Man kan således se detta särskilda yttrande som ett önskemål att den förestående utredningen skall få sådana direktiv och arbetsmöjligheter att frågan om mervärdebeskattning av energi i det sammanhanget kan tas upp på nytt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 7.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1986/87:30 innehåller två reservationer från vänsterpartiet kommunisterna. Reservationerna avser en sänkning av skatten på naturgas och vattenkraftsskatten. Skatten på naturgas uppgår i dag enligt skatteutskottets beräkningar till ungefär hälften av vad som tas ut på andra oljeprodukter. Skälen för att låta skatten på naturgas vara väsentligt lägre än vad som tas ut i dag kan sammanfattas mycket kort: Gasen är mycket miljövänlig. Den håller på att introduceras på den svenska marknaden, och denna introduktion bör stimuleras. Vänsterpartiet kommunisterna anser att dessa faktorer sammantagna har den vikten att riksdagen bör bifalla reservation 5 till detta betänkande. Reservation 6 om vattenkraftsskatten behandlar en fråga som har debatterats många gånger här i riksdagen. Anledningen till att vi från vänsterpartiet kommunisterna ständigt återkommer i denna fråga kanske behöver belysas. När vattenkraften började exploateras i vårt land tillmättes nationens, industrins och folkets behov av elkraft den absolut största vikten när det gällde att bedöma föreslagna utbyggnadsobjekt. Vad som hände utefter de älvdalar där fisket skadades, den odlade jorden försvann under vattenmassorna och skogarna krympte var av mycket underordnad betydelse. Samma sorglöshet har också hittills präglat behandlingen av förslag om att återföra någon del av de enorma vinster som skapats i dessa vattenkraftproduktionsanläggningar till de regioner och kommuner som fått bära skadorna av en i och för sig då nödvändig utbyggnad av vattenkraften. Den väldiga resursöverföring som formerna för vattenkraftsutbyggnaden och tillägnandet av dess vinster hittills inneburit kommer av framtida historiker säkerligen att betygsättas som en av de viktigaste faktorerna i bedömningen av hur skogsbygden utarmats och industriutbyggnad och infrastruktur byggts upp och utvecklats i andra regioner. Vänsterpartiet kommunisternas förslag om en produktionsavgift på vattenkraften måste ses i detta perspektiv. Det gäller egentligen så enkla ting som rättvisa, regionalt utvecklingskapital och satsningar på i vid mening folkägda företag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5 och 6 till detta betänkande och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! I 1983 års energiskattepolitiska beslut angavs inriktningen vara att främja angelägna energiinvesteringar för oljeersättning och energihushållning. Hänsyn skulle också tas till olika energikällors effekter på miljön, på bytesbalansen, på försörjningstryggheten, på sysselsättningen och på den industriella utvecklingen. Skatteinstrumentet har använts på det sättet, och vissa skattehöjningar skedde också så sent som vid senaste årsskiftet. Det gällde skatten på olja, på kol och på gasol. En oljeoch bensinskattehöjning är också att vänta. Sålunda har riksdagen i princip följt den inriktning som tidigare angivits, bortsett möjligtvis från några smärre avvikelser. Marianne Andersson sade att skatterna är ett instrument — det tycker vi också. Det är rätt. Men oftast får vi kritik från oppositionen när vi använder skatteinstrumentet. Man måste, Marianne Andersson, se beskattningen i ett övergripande sammanhang. Man måste se dess konsekvenser och givetvis också dess följdverkningar. Herr talman! Jag avser inte att än en gång i detalj kommentera de frågor som behandlas i reservationerna — de har återkommit varje år, ibland t.o.m. två gånger om året, och är därför väl kända. Vi kan förvänta att mycket kommer att hända i en mycket nära framtid på energibeskattningens område. Avlösning av kärnkraft som energikälla torde förändra och kanske t.o.m. komplicera beskattningen i stor utsträckning. Riksdagen uttalade också förra året att en utvärdering av gällande principer borde genomföras. Därför görs för närvarande överväganden inom regeringskansliet avseende uppläggningen och inriktningen av det kommande utredningsarbetet kring den framtida energibeskattningen. Jag tror att det är klokt att invänta resultatet av den utredningen. Framför allt är det viktigt att riksdagen får ett övergripande förslag för den framtida energibeskattningen av de olika energislagen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! Bo Forslund gör det mycket enkelt för sig. Han undviker en debatt om de frågeställningar som finns i detta energiskattebetänkande. Det måste ju vara känt för honom att riksdagen fattade ett beslut om vattenkraftsskatten och fråntog kommunerna deras beskattningsrätt beträffande juridiska personer. Det innebar att t.ex. Jokkmokks kommun och kyrkokommun fråntogs ett årligt skattetillskott på ca 20 milj.kr. Det medförde också att staten fick betydande ytterligare belopp från Vattenfall. Detta förstärkte den regionala orättvisan. Vinsterna från de enorma vattenkraftsutbyggnaderna har kommit från orter där tiotusentals hektar skogsmark liksom odlad jord har försvunnit och där fisket har försämrats. Det är en enorm överföring av pengar från skogsbygder till staten och till enskilda kraftbolag. Har Bo Forslund över huvud taget inga synpunkter på om detta är ett rättvist eller ett orättvist system?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

Bara därför att argumenten återkommer är det inte säkert att de blir starkare, Paul Lestander. Vi kommer inte ifrån att någon måste betala kalaset i form av vattenkraftsskatt, och til syvende og sidst blir det konsumenterna. Höjda energiavgifter brukar genast ge sig till känna i form av högre hyror. Paul Lestander och vpk påstår att vi är ute efter vinsterna. Jag är övertygad om att vi kan kapa dem genom andra beskattningsformer. Vinstdelningsskatten exempelvis är en sådan form. Herr talman! Jag kan visserligen känna en viss sympati för Paul Lestanders argument att en viss del av vinsterna bör gå till de regioner där de berörda kraftverken finns. Men jag tror inte att det kan ske på det sätt som Paul Lestander säger och inte heller på det sätt som anvisas i motionen och reservationen. Samhället kan både och styra och fördela de ekonomiska resurserna på annat sätt, och det sker också till viss del i dag. Norrbottenspaketet är ett välbekant exempel på det, och regionala satsningar är andra exempel. Sedan kan man givetvis alltid diskutera om de insatserna är tillräckliga.
Herr talman! Om det ändå vore så enkelt att man genom att omformulera motioner och reservationer kunde få stöd från socialdemokraterna! Det är ett närmast eländigt men ändå ganska elegant spel för galleriet som Bo Forslund ägnar sig åt. Den helt avgörande frågan är om socialdemokraterna i större eller mindre utsträckning vill återföra dessa vinster till kommunerna. I så fall har de goda möjligheter att med vpk:s hjälp omedelbart göra det efter beslut här i kammaren. Vad socialdemokraterna inte talar om är att de har ställts inför den här frågan flera gånger men avstått från att göra någonting. De har alltså ännu inte den politiska viljan. Men med den envishet som vi driver dessa frågor kommer det förr eller senare att uppstå ett folkligt tryck som gör att socialdemokraterna får tänka om. Jag har dess värre inga förhoppningar om att vi genom att omformulera någon reservation eller skriva om någon motion skall kunna åstadkomma det.

Herr talman! Energipolitiken och energibeskattningen måste ses i ett större sammanhang. De argument och de reservationer som vi i dag har att behandla är inga nyheter för kammaren. Riksdagen har givit regeringen i uppdrag att utforma direktiv och tillsätta en utredning på energibeskattningens område, och då tycker jag att Marianne Andersson kan vänta till dess vi får möjlighet att anlägga en övergripande syn på de viktiga energipolitiska frågorna. Jag sade i mitt första anförande att det händer så många och stora saker när det gäller energibeskattningen, inte minst med tanke på avlösning av kärnkraften, och då är det väldigt viktigt att vi får en brett upplagd utredning som riksdagen sedan har att ta ställning till. Låt mig till sist säga till Paul Lestander att man skall inte bortse ifrån — gör man det, tycker jag att man är oärlig och orättvis — att det i dag sker en viss omfördelning. Det ges regionalpolitiskt stöd i olika former, Norrbottenspaket m.m.

Herr talman! Jag har anmält mig till denna debatt för att om möjligt fästa kammarens uppmärksamhet på några viktiga samband mellan energiskattefrågorna och förnyelsen av vårt energisystem. I ett pressmeddelande den 27 mars i år säger statsminister Ingvar Carlsson: ”För det andra måste tillförseln och resultaten av hushållningen vara det som avgör när man skall ta reaktorerna ur drift. Det är viktigt för trovärdigheten i hela vår uppläggning.” Herr talman, ärade kammarledamöter! Ingen behöver ett ögonblick tvivla på att vi kan nå mycket betryggande framgångar, avseende både ny elproduktion och effektivare energianvändning, om vi använder energiskatteinstrumentet på ett förnuftigt sätt. Vi kan t.o.m. med säkerhet klara avvecklingen mycket snabbare än vad som anges i socialdemokraternas ”förseningsplan” — jag upprepar: förseningsplan. I två motioner som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 30 har jag tillsammans med Rolf Kenneryd och Bertil Jonasson tagit upp avdragsrätten för enskilda personer som investerar i effektivare energianvändning och i småskalig vindkraftsproduktion. Utskottets majoritet menar att avdragsrätt för småhusägare avseende energiinvesteringar strider mot schablonbeskatt ningsprincipen. Mot detta kan genmälas att avdragsrätt knappast strider mer mot schablonbeskattningsprincipen än bidrag till energiinvesteringar, som ju har tillämpats för några år sedan. Fördelen med avdragsrätten är, som vi visar i vår motion, att den kan tillämpas med mindre byråkrati och ger en stimulans både till att vidta de konkreta energiinvesteringarna och till extra arbetsinsatser för att skaffa de inkomster som krävs för att betala de skattefria investeringarna. Det är denna dubbeleffekt som vi motionärer anser det viktigt att beakta. Nu uttrycker utskottsmajoriteten en förhoppning om att regeringen skall arbeta med dessa frågor och återkomma till riksdagen med förslag. Herr talman och riksdagskamrater! Det fanns en tid då även jag trodde att regeringen tog på allvar de beställningar som riksdagen gjorde. Speciellt borde man kunna förutsätta detta om regeringspartiet var med och gjorde beställningen. I dag har jag knappast några sådana förhoppningar. Regeringen har så totalt struntat i vad riksdagen har sagt i dessa frågor, att jag inte i min vildaste fantasi kunde föreställa mig att något sådant var möjligt, förrän jag upplevt det i verkligheten. Frågan om regeringens ohörsamhet i denna m.fl. frågor prövas för närvarande i konstitutionsutskottet. Det skall bli intressant att se om en majoritet i utskottet och i riksdagen kommer att värna om riksdagens självklara rätt att ge regeringen uppdrag och att få gjorda beställningar utförda. Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk till någon ingående argumentering för avdragsrätten för investering i mindre vindkraftverk, utan jag bara konstaterar att motsvarande åtgärd har gett mycket positivt resultat i USA. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en viktig energiskattefråga som pockar på sin snara lösning. Vi är alla medvetna om att samproduktion av el och värme innebär ett mycket effektivare utnyttjande av använt bränsle än om vi enbart producerar el. Vid samproduktion utnyttjar vi ca 90 96 av bränslets energi som el eller värme. Vid enbart elproduktion nyttiggör vi cirka en tredjedel av bränslets energiinnehåll som el. Nu skulle man tro att energibeskattningen, som bör främja en effektiv energianvändning, skulle vara så utformad att den bränsleeffektiva samproduktionen av el och värme gynnas. Men nej, så är det inte. Om en kubikmeter olja används för enbart elproduktion, tar vi ut ca 280 kr. i skatt. Används samma kubikmeter olja i stället för samproduktion av el och värme, blir beskattningen 728 kr. Detta innebär att vi i dag lämnar en skatterabatt på ca 450 kr. per kubikmeter olja som används ineffektivt i s.k. kondenskraftverk. Samma skatteförhållande gäller när vi använder kol. Jag tror att vi alla är överens om att så kan det inte få fortsätta, om vi vill främja en effektiv och miljövänlig förnyelse av vårt energisystem i samband med att kärnkraften skall avvecklas. Centern har i sin avvecklingsplan för kärnkraften visat på möjligheterna till en omfattande samproduktion av el och värme. Totalt räknar vi med ca 30 miljarder kWh. Detta innebär att vi kan spara ca 15 miljoner ton kol i jämförelse med att vi skulle ersätta huvuddelen av kärnkraften med kolkondens. Många har sagt att centern har överskattat möjligheterna till kraftvärmeproduktion. Nu har vi senaste tiden fått flera verifikationer på att vi har gjort en realistisk, för att inte säga försiktig, bedömning av samproduktionsmöjligheterna. Så har t.ex. förre chefen för värmeverksföreningen Torbjörn Waldenby på regeringens uppdrag undersökt möjligheterna till kraftvärmeproduktion och kommit till siffror som faktiskt är högre än centerns. Herr talman! Jag har velat ta upp dessa frågor här i dag, för att om möjligt öka riksdagens medvetenhet om hur viktigt det är med en riktigt utformad energibeskattning och också stryka under vilka goda möjligheter vi har att ersätta kärnkraften. Utöver en riktig beskattning behöver vi under en övergångstid ett garantipris för ny kraftvärmeproduktion och småskalig vindkraft. Garantipriset, som också måste kopplas ihop med en mottagningsskyldighet för kraftbolagen, bör vara i storleksordningen ca 25 öre. Det är en förutsättning för att vi skall få många aktörer som är med och bygger ut kraftvärmen och den småskaliga vindkraften. På så sätt kan vi skapa en konkurrens på elmarknaden och få en mer robust och decentraliserad elproduktion. Totalpriset för elabonnenterna blir inte högre utan snarare tvärtom. Däremot bryts i någon mån kraftbolagens monopol på elmarknaden. Detta tror jag är en viktig förutsättning för en effektiv och miljövänlig förnyelse av vårt energisystem. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver dem Marianne Andersson har ställt, men jag hoppas att jag med detta har fäst riksdagens uppmärksamhet på hur viktigt det är med en rätt utformad energibeskattning, om vi verkligen vill ställa upp på en effektiv och miljövänlig förnyelse av vårt energisystem och något så när snabbt avveckla kärnkraften.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 34 behandlas frågan om skattebelastningar på baslivsmedel. Frågan om moms på mat har diskuterats praktiskt taget hela tiden sedan momsen infördes. Allteftersom skatteprocenten har blivit högre och inflationen höjt den allmänna prisnivån har diskussionen blivit allt intensivare. I den mervärdeskatteutredning som 1983 framlade betänkandet ”Skall matmomsen slopas?” betonades bl.a. att om man vill sänka skatten på ett begränsat område så är det nuvarande subventionssystemet enklast. Med den prisreglering vi i dag har på jordbrukets produkter är det ganska enkelt att den vägen göra en återbetalning av mervärdeskatten. Men samtidigt kräver detta att det förs en fast prispolitik och en lika fast jordbrukspolitik. Det senaste årets beslut i jordbruksfrågan är ett skrämmande exempel på hur man inte bör göra. Förra året — ja, så sent som i november-december — beslöts att staten skulle tillskjuta de medel som behövdes för att jordbruket skulle få den ersättning som det enligt avtal var berättigat till, något över 500 milj.kr. Någon månad senare föreslår regeringen att den återbetalning av momsen som skett via subventionen på mjölk skall minskas med 500 milj.kr. per år. Hur skall en näring kunna fungera och planera när statsmakten så — Prot. 1986/87:99 hänsynslöst förändrar förutsättningarna, inte minst då det gäller avsätt — 1 april 1987 ningen? Och vad blir resultatet? Jo, det blir att statskassan utan att medräkna handelns och övriga mellanhänders pålägg tillskansar sig närmare 235 milj.kr. ytterligare i mervärdeskatt. Räknar man in mellanhändernas pålägg stiger förmodligen summan till närmare 400 milj.kr. i ökade inkomster för staten. Det är orimligt att på detta sätt fördyra livsmedlen. Även om en differentiering av mervärdeskatten är förenad med en del brister och besvär, så tvingar det sätt på vilket regeringen leker med nuvarande system fram ett bestämt krav på klarläggande av vilka olika tekniska alternativ det finns för att minska skattebelastningen på baslivsmedel. I reservation nr 2 yrkar vi centerpartister i utskottet på att regeringen gör en redovisning av vilka alternativ som finns för att ta bort den i dag orimligt höga skatt på baslivsmedel som utgår. För att ytterligare åskådliggöra mervärdeskattens betydelse och storlek vill jag tala om att mervärdeskattens andel av det pris som konsumenten betalar i dag är väl så stor som den andel jordbrukaren får när han lämnar ifrån sig den färdigproducerade varan. Ochi den del jordbrukaren får ingår all ersättning för arbete, produktionsmedel, maskiner och insatt kapital. När mervärdeskatten nu kommit att omfatta en så stor del av konsumentpriset, då är en ändring nödvändig. Vi talar ständigt och jämt om den statliga direktskatten och den betydelse denna har. Vissa partier vill sänka statsskatten till 5 eller 10 26 men vill till varje pris ha kvar en 20-procentig skatt på baslivsmedlen. Jag förstår inte logiken i detta. Mat behöver vi alla och för att inte i onödan fördyra de mest betydelsefulla livsmedlen bör vi noga undersöka möjligheterna att begränsa skatteuttagen på baslivsmedlen. Därför yrkar vi som är centerns representanter i skatteutskottet på att regeringen snarast skall låta göra en redovisning av olika tekniska alternativ för att minska skattebelastningen på baslivsmedel. Herr talman! Med vad jag anfört yrkar jag bifall till reservation nr 2. Herr talman! Frågan om matmomsen och matmomsens avskaffande är ingalunda någon ny fråga, vare sig här i riksdagen eller utanför detta parlamentariska centrum. Däremot är frågan om matmomsen en viktig fråga för människorna. Matmomsen har ju den funktionen att den slår väldigt orättvist, beroende på vilket inkomstskikt man tillhör. Man kan säga att den är regressiv. Den slår alltså hårdast mot dem som har låga inkomster, därför | att de — självfallet — tvingas konsumera det mesta av lönen för inköp av |
mervärdeskattepliktiga varor. Det gäller exempelvis maten. De som har höga löner har möjligheter att göra andra dispositioner, och de har också gjort det. Det framgår med all önskvärd tydlighet bl.a. på börsen. Matskatten utgör i dag ungefär en femtedel av kostnaderna för den inhandlade maten. Ett slopande av matmomsen skulle innebära att var femte matkasse fås gratis. Man bör se de här frågorna litet grandi ett fördelningspolitiskt perspektiv. En socialdemokratisk regering borde titta litet närmare på 107 hur det här slår än vad finansministern och regeringen tydligen gör. Men i stället verkar man ju hela tiden för att fördyra maten för människorna. Framför allt blir det då ännu mera orättvist för de arbetande i samhället. Om vi tittar på reallöneutvecklingen under den senaste tioårsperioden, finner vi att reallönesänkningen för vanliga arbetare motsvarar ungefär en månadslön. Men det gäller alltså arbetare och lägre tjänstemän. För andra, som har höga löner, har utvecklingen varit den motsatta — dvs. en real ökning, som möjligen beror på olika avtalskonstruktioner men som framför allt beror på de s.k. marginalskattesänkningar som har genomförts under borgerliga och socialdemokratiska regeringar alltsedan mitten av 70-talet. Spekulationen — det gäller då bl.a. spekulationen i aktier på börsen — är en annan verksamhet som har medverkat till att de som haft höga inkomster och kapital och som kunnat så att säga spela med i valsen också har gjort stora förtjänster och definitivt undsluppit matskatten och problemen i det sammanhanget. Om man tittar på börsutvecklingen, för att ta ett annat exempel när det gäller reallöneutvecklingen för de arbetande, finner man att värdet på börsen är ungefär 20 gånger större än det var i mitten av 70-talet. Värdet har stigit från omkring 25 miljarder till knappt 500 miljarder. Det står i bjärt kontrast till den situation som de har fått känna på som fått sin reallön minskad och som samtidigt fått vidkänna att matpriserna är de priser som har ökat mest i vårt samhälle. Om man tittar på och gör jämförelser mellan livsmedelspriserna och det totala konsumentprisindexet, KPI, finner man att livsmedelspriserna sedan mitten av 70-talet har ökat med 14 96 mer än det totala konsumentprisindexet. Ändå utgör livsmedelspriserna en mycket tung del av KPI. Om man när det gäller KPI bortser från livsmedelspriserna, kan man komma fram till att livsmedelspriserna i genomsnitt har ökat med uppemot 20 20 jämfört med andra priser i samhället. Detta drabbar självfallet vanliga arbetare och lägre tjänstemän hårdare än andra som har pengar över och kan spekulera på börsen och som dessutom får en slant för det. Man kan då fråga sig vad som är orsakerna till den utveckling som har ägt rum. Ja, det är självfallet flera saker som har medverkat. En av orsakerna är livsmedelssubventionernas minskade reala värde. Det gäller både det nominella och det reala värdet. 1977 uppgick livsmedelssubventionerna i vårt land till ca 4 miljarder. Sedan dess har borgerliga och socialdemokratiska regeringar försökt att överglänsa varandra genom att minska livsmedelssubventionerna, som i år ligger på 2,5 miljarder. Livsmedelssubventionerna skall nu — genom en konstellation av socialdemokrater och moderater — minskas ytterligare. Det är alltså den oheliga alliansens politik som fått gälla i fråga om livsmedelspriserna. Det gäller då bl.a. sänkningar av livsmedelssubventionerna och i slutänden egentligen en höjning av matmomsen. Om man tittar på 1977 års siffror — 4 miljarder i livsmedelssubventioner — och räknar ut vad det reala värdet i dag skulle vara, finner man att det skulle röra sig om ca 10 miljarder. 1977 motsvarade värdet ungefär hälften av vad som togs in i matmoms. 10 miljarder skulle i dag utgöra hälften av det som matmomsen inbringar till staten. I stället för att åstadkomma en kompensation för de höjda livsmedelspri — Prot. 1986/87:99 serna har borgerliga och socialdemokratiska regeringar valt att straffa — 1april 1987 arbetare och tjänstemän när det gäller matkonsumtionen. Det är de facto en av orsakerna — och kanske den främsta orsaken -— till att livsmedelspriserna har ökat så mycket mer än priserna i allmänhet i vårt samhälle. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har under många år slagits för ett borttagande av matmomsen. Vi har ett stöd ute i samhället. Nio av tio som tillfrågats — det framgår av olika enkäter — ställer sig bakom vårt krav. Man tycker att det är ett rättvist krav och att beskattningen är orättvis. I dag skulle ett slopande av matmomsen kosta ca 20 miljarder, dvs. 20 miljarder skulle — om man skall hålla samma finansiella nivå — behöva skaffas fram på annat sätt. Vi i vpk har vid olika tillfällen fört fram förslag om andra finansieringsobjekt. Exempelvis tycker vi att det rimmar litet illa att den som gör omsättningar på aktiebörsen, alltså köper eller säljer aktier, sammantaget betalar bara 2 20 i skatt, medan den som köper en limpa får betala 20 96 i moms — priset ökar alltså med närmare 24 96. Vi tycker att det här är någonting som man från regeringens sida måste se över, och vi kräver i vår motion att regeringen får i uppdrag att undersöka hur det här skall klaras av. Ett sätt är alltså att ta bort matmomsen i tre steg. Vi är medvetna om att det är svårt att göra det på en gång. De två första stegen skulle kunna innebära ökade livsmedelssubventioner och det tredje steget skulle kunna innebära att matmomsen som helhet togs bort. Det vore en rättvis väg att gå, och det är ett förslag som nio av tio stöder i de opinionsundersökningar som har förevarit.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1986/87:34 behandlar utskottet motioner med mervärdeskatteanknytning från den allmänna motionstiden. Utskottet avstyrker samtliga motioner. Reservationer har avgivits av vänsterpartiet kommunisterna beträffande nedsatt eller slopad mervärdeskatt på baslivsmedel och av centerpartiet beträffande en minskning av skattebelastningen på baslivsmedel. Dessutom har fyra särskilda yttranden fogats till betänkandet. Jag avser endast att kommentera reservationerna något. I reservation nr 1 från vpk tas frågan om ett slopande av mervärdeskatten på baslivsmedel upp. Utskottet har — och det har Tommy Franzén påtalat — tidigare utförligt motiverat varför man enligt utskottets mening bör avstå från att slopa eller differentiera mervärdeskatten på livsmedel. Som ett resultat av riksdagens behandling av frågan under hösten 1982 tillsattes i januari 1983 en parlamentarisk kommitté med företrädare för samtliga riksdagspartier som fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för 109 och konsekvenserna av att helt eller delvis befria livsmedel från mervärdeskatt. Utredningen — med undantag av vpk-ledamoten — avvisade tanken på en sådan skattedifferentiering. Utskottet behandlade vid 1983/84 års riksmöte en vpk-motion med yrkande om befrielse från mervärdeskatt på livsmedel. Låt mig citera vad som då sades och som därefter åtskilliga gånger har citerats i denna kammare.

Därefter har riksdagen vid flera tillfällen — senast den 2 april 1986 — avslagit motionsyrkanden av liknande innebörd. Utskottet vidhåller sin uppfattning i denna fråga och vill framhålla att de effekter motionären efterlyser, dvs. en bättre standard för barnfamiljerna, kan åstadkommas på andra sätt, som är både enklare att administrera och mer effektiva från fördelningssynpunkt. Utskottet avstyrker därför reservation nr 1. I reservation nr 2 begär centerpartiet en redovisning av konsekvenserna av olika tekniska alternativ när det gäller att minska skattebelastningen på baslivsmedel. Grundinställningen är att skattebelastningen på mat bör minskas. Utskottet vill inte bestrida att olika mekanismer ligger bakom livsmedelspriserna. Det gäller beskattningens och subventionernas effekter på prissättningen, konsumenternas och producenternas beteende vid olika statliga ingripanden m.m. Allt det här är angelägna frågor som är värda en genomlysning. De rent beskattningstekniska frågorna är således bara ett delområde av ett problemkomplex som bör ses i ett större sammanhang. Utskottet vill peka på att olika utredningsbetänkanden — fyra fem stycken, såvitt jag kunnat utröna — rapporter och studier har lagts fram under senare år, där dessa frågor och angränsande frågor behandlats. Herr talman! De frågor som aktualiseras i reservation nr 2 har således tagits upp och analyserats på olika sätt under de senaste åren. Utskottet förutsätter att regeringen fortsätter att ägna frågorna uppmärksamhet. Utskottet finner däremot inte anledning att påkalla en särskild redovisning av det slag som anges i reservation nr 2.

Prot. 1986/87:99 Herr talman! Först skulle jag vilja fråga Kjell Nordström om det inte känns 1 april 1987 litet grand besvärande med tanke på hans bakgrund som metallarbetare att han och hans arbetskamrater blir utsatta för reallönesänkningar samtidigt Mervärdeskatt på bassom livsmedelspriserna höjs mer än andra priser och marginalskatterna sänks livsmedel; m.m. för höginkomsttagare. Det är väl, Kjell Nordström, en politik som inte speciellt gagnar vare sig metallarbetare eller några andra arbetare i vårt land. Jag skall vidare inte anföra några citat ur gamla utredningar — jag skulle i så fall tvingas gå tillbaka till mitten av 60-talet, och det skulle ta onödigt lång tid i anspråk. Däremot skall jag något kommentera det som Kjell Nordström sade om betänkandet från den utredning som arbetade under 1983. Det var genom vår medverkan som denna utredning kom till stånd, i ett visst läge i kammaren i riksdagshuset vid Sergels torg. Det var då inte fråga om att man skulle finansiera ett borttagande av matmomsen genom höjning av momsen på andra varor, utan det skulle ske genom höjning av andra skatter. En sådan reform får naturligtvis också en annan fördelningspolitisk profil än den som utredningen föreslog i sin skrivning och som den — det vill jag påstå —i princip hade bestämt sig för redan innan man satte sig ned till det första sammanträdet. Man kan självfallet uppnå bättre fördelningspolitiska resultat genom livsmedelssubventioner. Kjell Nordström säger själv att man med fördel kan välja det alternativet. Men samtidigt är det konstigt nog så att Kjell Nordström företräder ett parti som är på väg att minska livsmedelssubventionerna. Man har rent av ställt i utsikt att dessa skall avskaffas. Det klingar falskt och är inkonsekvent, när man här från socialdemokratiskt håll talar om att livsmedelssubventioner fördelningspolitiskt är det bästa alternativet, men samtidigt är beredd att göra slut på dessa. Vad gäller frågan om en differentiering av momsen och möjligheterna att på sikt, genom en ”trestegsraket”, avveckla matmomsen är jag inte så säker på att man genom sådana åtgärder ökar skattefusket. Genom dessa minskar man ju basen för mervärdeskatteuttaget med ungefär en tredjedel, och då återstår ett mindre skatteutrymme att fuska inom. Jag är alltså inte lika övertygad som Kjell Nordström om att resultatet skulle bli ökat skattefusk.

Herr talman! Det är riktigt att en utredning i denna fråga genomfördes 1983, men förhållandena har ändrats, inte minst regeringens inställning till den tidigare återbetalningen av momsen via subventioner. Tommy Franzén har beloppsmässigt redogjort för detta. Jag skall inte närmare gå in på denna fråga, men hans redovisning klargör att det har skett en betydande förändring. Utredningen hade i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett fullständigt borttagande av momsen på livsmedel. En sådan åtgärd skapar en del gränsdragningsproblem, som kan vara ganska svåra att lösa. Dessutom diskuterades också frågan om avskaffande av momsen på baslivsmedlen. Utredningen framhöll i det sammanhanget att det enklaste sättet att begränsa mervärdeskattens fördyrande inverkan inom ett begränsat område är att behålla det system för livsmedelssubventioner som vi för närvarande har. 111 Regeringen har nu frångått sin tidigare linje, och det verkar som om man har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen. Det krav som vi då ställer är att man måste ta upp frågan på nytt och undersöka om man inte kan ta bort mervärdeskatten på baslivsmedlen. Jag vill fråga: Anser verkligen Kjell Nordström att det är rimligt att man skall betala över 20 90 i skatt på de mest nödvändiga livsmedlen, såsom man gör i dag?

Herr talman! Under åren 1976-1982 var jag metallarbetare, såsom Franzén har noterat, och då kunde jag och mina kamrater konstatera att vi fick reallönesänkningar. Det var inte förrän 1982 som vi började få ordning på utvecklingen igen. Även bland Metalls medlemmar har man kunnat få några, om än små, reallöneökningar. En fråga som inte har diskuterats bland metallarbetarna och som det bland dem inte finns någon opinion för är slopande av momsen. Det vet jag eftersom jag har deltagit i Metallindustriarbetareförbundets aktiviteter i dessa sammanhang. Vad som är viktigt för metallarbetare och för många andra LO-medlemmar är att vi har en politik här i riket som pressar ned inflationen och ger möjlighet till reallöneökningar, och en sådan politik har vi fått. Tommy Franzén talar om en ohelig allians mellan det parti som jag företräder och moderaterna. Jag vill ändå notera att mani jordbruksdepartementets bilaga till budgetpropositionen har angivit att man avser att återkomma till riksdagen med förslag för att förstärka barnfamiljernas ekonomiska situation. Det är ju speciellt barnfamiljerna som har behov av den typ av hjälp som mjölksubventionerna representerar. Till Stig Josefson, som vill ha en utredning av dessa frågor, vill jag säga att detta område har utretts en hel del. Om Stig Josefson studerar utskottsbetänkandet kommer han att finna att man där hänvisar till fyra eller fem olika studier eller utredningar. Detta område är tämligen utrett och behöver alltså inte utredas ytterligare.
Herr talman! Jag vill rätta Kjell Nordström litet grand. De arbetande i vårt land har faktiskt fått reallönesänkningar även efter 1982. Det inträffade inte någon vändning vid den tidpunkten. Det är endast under 1986 som man har fått några reallöneförbättringar. Vad gäller barnfamiljernas förhållanden är det trots allt regeringen som har slopat alla andra livsmedelssubventioner än mjölksubventionerna. Vårt krav på slopande av momsen på maten gäller inte bara mjölken utan, i första hand, baslivsmedlen, dvs. ett mycket bredare sortiment. Det är självfallet barnfamiljerna som drabbas hårdast av momsen, men det är faktiskt inte bara barnfamiljer som har behov av att få sänkningar av sina matkostnader. Jag nämnde i mitt första inlägg att man om man rensar KPI från livsmedelsprisökningen kommer fram till att livsmedelspriserna har ökat ungefär 20 26 mer än övriga priser. Detta är allvarligt, Kjell Nordström. Samtidigt som borgerliga och socialdemokratiska regeringar har genomfört skattesänkningar för höginkomsttagare har de nämligen genom att minska livsmedelssubventionerna höjt livsmedelspriserna mer än vad som = Prot. 1986/87:99 motsvarar konsumentprisindex. Detta har medverkat till att de här berörda — 1 april 1987 människorna har fått det väsentligt mycket sämre, något som tyvärr inte framgår så tydligt som vore önskvärt i redovisningen av reallönernas förändringar. I lönestatistiken utgår man från konsumentprisindex och tar inte hänsyn till de konsumtionsmönster som förekommer i de olika inkomstskikten. I vissa löneskikt kan det inte bli fråga om mer eller mindre momsbefriad konsumtion. Matprishöjningarna innebär alltså ett större tryck på de människor vilkas lön räcker bara till mat och husrum. Det är också en sådan politik som har förts av socialdemokraterna sedan 1982. Att så skedde under de borgerliga åren förvånar mig inte ett dyft, men att socialdemokraterna försvarar en sådan politik, som drabbar småfolket i | samhället, tycker jag är allvarligt. En utgångspunkt för politiken i detta sammanhang borde vara att slopa momsen på maten och i stället höja beskattningen av höginkomsttagare och av kapital för att återställa de relationer som gällde i mitten av 70-talet.
Herr talman! Kjell Nordström säger att det inte finns något intresse bland metallarbetarna för slopande av momsen på maten. Man kan då undra var den stora gruppen finns i den stora undersökning som gjorts om allmänhetens inställning till moms på mat. Den undersökningen visade nämligen att det fanns en överväldigande majoritet för en minskning av momsen på mat. När det sedan gäller socialdemokraternas motiv för att inte vilja göra någonting på detta område vill jag återkomma till det som anförs beträffande barnfamiljerna. Det finns många kategorier av låginkomsttagare i vårt samhälle för vilka momsen är en hård belastning. Även om det här talas om skattesänkningar på andra håll, måste man ställa sig frågande till nödvändigheten av en så hög beskattning av livsmedel som över 20 90. Jag ställer frågan till Kjell Nordström om han anser att det är riktigt att man skall fortsätta att beskatta maten med över 20 26 samtidigt som man diskuterar sänkningar av t.ex. en statliga skatten. Vi har visserligen utrett denna fråga, men det inträffar ständigt förändringar. Inte minst regeringens förändrade inställning till subventionerna aktualiserar ett återupptagande av frågan om man inte på något annat sätt kan lätta på beskattningen av de nödvändigaste livsmedlen. Låt mig peka på ett exempel från Finland, där man sedan några år tillbaka genomför en betydande ”återbetalning” av mervärdeskatten, varigenom baslivsmedlen blir betydligt lindrigare beskattade än andra varor. Det skulle vara hedersamt för socialdemokraterna om de inte blundade för de problem som mervärdeskatten skapar vad gäller baslivsmedlen. Som jag framhöll i mitt inledningsanförande är beskattningen betydligt högre än varans produktionskostnad. Det framstår mot den bakgrunden som märkligt och närmast som ett hån när man talar om den dyra maten. Man tar in mera till statskassan än vad jordbrukaren får i ersättning när han levererar den färdiga varan.

Herr talman! Den framlagda utredningen visar klart att en högre beskattning av kapital och förmögenheter, som Tommy Franzén vill ha, knappast skulle räcka för att ta fram de 20 miljarder som behöver tas fram. I stället skulle man kanske t.o.m. tvingas att höja momsen på andra varor, och det är synnerligen tveksamt huruvida detta skulle komma att gynna barnfamiljerna. Det kunde rent av bli så att höginkomsttagare, räknat i kronor och ören skulle tjäna på denna reform. Tommy Franzén säger vidare att det inte bara är barnfamiljer som är i behov av mjölksubventioner. Nej, det värsta är ju, såsom jag har påtalat, att även klipparna på börsen får del av de subventioner som vi nu har talat om, och jag tycker inte att så skall vara fallet. Det är viktigt att dessa subventioner istället går till barnens mjölkkonsumtion, och regeringen har aviserat att den kommer att lägga fram ett förslag i denna riktning. Också Metallindustriarbetareförbundets medlemmar har naturligtvis satt sigin i dessa frågor. Även de har tyckt att den framlagda utredningen visar att det finns bättre sätt att stödja metallarbetarnas konsumtion än en differentiering av momsen.

Herr talman! I motion 1986/87:Sk539 yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av medvärdeskatten på baslivsmedel, innebärande att skatten i ett första steg minskas med 10 procentenheter. När utskottet skall plocka fram argument mot den skattedifferentiering som vi förordar är det faktiskt alltför gammal skåpmat som serveras. Skatteutskottet citerar — och det har för övrigt skett här i kammaren också — sitt yttrande från 1983/84, i vilket befrielse från mervärdeskatt på livsmedel ställs mot livsmedelsubventionerna. Nu är det faktiskt så, herr talman, att de allra flesta livsmedelssubventionerna är borttagna. Det finns blott och bart en liten spillra kvar. Därför är skatteutskottets resonemang för gammalt. Om man avskaffar livsmedelssubventionerna och samtidigt försvarar sitt nej till att sänka momsen på baslivsmedel med att vi har livsmedelssubventioner, tycker jag faktiskt att argumenteringen är något vilsen. Under 1986 steg livsmedelspriserna med i genomsnitt 6,2 20. Under samma tid uppgick inflationen till 3,3 26. Det är ingen hemlighet för någon att matkostnaden är en dryg kostnad för barnfamiljerna, naturligtvis i synnerhet för barnfamiljer med bara en förvärvsinkomst. 1985 gjorde ekonomer vid Svenska sparbanksföreningen beräkningar som visar att matkostnaden för en tvåbarnsfamilj är mellan 33 000 kr. och 45 000 kr. per år, beroende på barnens ålder. Slopad matmoms skulle sänka tvåbarnsfamiljernas matkostnad med mellan 6 000 kr. och 8 000 kr. per år. Detta innebär mellan 500 och 700 kr. mer i familjens kassa varje månad. Vinsten avgörs självfallet av hur slopandet av momsen på maten finansieras. Visst är det så, som det sagts här flera gånger, att indirekta skatter som momsen är lika för alla inkomsttagare. Men matkontot är relativt sett, och jag vill se den som kan förneka detta, en större utgiftspost för låginkomsttagare än för klipparna på börsen, som alltid lyfts fram som något slags sällsam extremgrupp. Därför ligger det fördelningspolitiskt positiva effekter i att minska beskattningen av — Prot. 1986/87:99 maten. 1 april 1987 I SOU 1983:54 visades att det var görligt rent praktiskt och tekniskt att differentiera momsen, dvs. att hålla sig med ett system som innebär slopad matmoms — fattas bara annat. I Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Västtyskland, Österrike och nu också i Finland har man differentierad moms. Det är inte särdeles imponerande att då göra gällande att skatteutskottet i Sverige skulle ha all insikt och klarsyn och därav ledas till att envist säga nej till differentierad moms. Nu har ju faktiskt även vi i Sverige redan olika momssatser. Som exempel kan nämnas byggvaror, varor som exporteras och tidningar. Herr talman! Vi vet att en avveckling av matmomsen har starkt stöd hos svenska folket, och jag tror faktiskt också bland åtskilliga metallarbetare. Skulle de inte finnas i den massiva opinionen, som också Stig Josefson nämnde och som vi vet finns, mot att det tas ut samma moms på baslivsmedel som på andra varor? Herr talman! Matmomsen bör avvecklas successivt, och avgränsningen bör ske så, att ca 50 90 av livsmedelskonsumtionen blir föremål för en sänkning av momsen. I ett första steg bör det vara rimligt att momsen på dessa varor sänks med 10 procentenheter. Jag tycker faktiskt också, herr talman, att det här är litet av en moralisk fråga. Det borde vara rimligt att det som alldeles uppenbart hör till livets nödtorft beskattas på ett annat sätt än alla de varor som är mindre nödvändiga för vår överlevnad. Herr talman! Jag ber således att få yrka bifall till motion 1986/87:Sk539.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt och skall därför inte beröra alla inlägg utan koncentrera mig helt på det sista, där ju skatteutskottet i Sverige angreps mycket hårt. Alf Svensson påstod att skatteutskottet i Sverige sade nej. Men det var faktiskt inte så, att skatteutskottet i Sverige sade nej utan den utredning där alla partier var representerade. Representanterna för alla partier utom vpk sade nej. Dessutom frågade utredningen praktiskt taget alla organisationer i detta land, om de menade att det var ett bra förslag. Alla organisationer utom en, som jag skall förbigå med tystnad, sade nej. Det var inte LO som ju företräder metallarbetarna, för LO sade nej till förslaget. Detta förslag, Alf Svensson, gick inte ut på att slopa några livsmedelssubventioner, utan det innebar att man skulle betala den borttagna matmomsen med en höjning av momsen på de övriga varorna. Det förslaget sablades ned fullständigt i den utredning som Alf Svensson själv hänvisar till. Man framhöll att fördelningseffekterna genomgående är små, som högst något över 1 000 kr. per år. Beträffande tvåbarnsfamiljen, som Alf Svensson tog upp, sade man att hushåll med ett barn skulle missgynnas av skattereformen, medan hushåll med tre eller flera barn skulle få en viss förbättring av sin köpkraft. — Tvåbarnsfamiljen skulle ligga ungefär på status quo. I ert förslag skär ni sönder och gör subventioneringen mindre. De fördelningseffekter som var blygsamma och uppgick till ungefär en tusenlapp per år delar ni i stort sett på två. Då blir det ingenting kvar. I stället fördubblar ni problemen genom att införa maximalt många momssatser, för 115 det kan väl inte vara er mening att man i detta fall skall höja momsen på annan mat. Då har ni lyckats införa maximalt många momssatser. Med andra ord, ni har lyckats åstadkomma ett maximalt krångligt system. Slutligen fullbordar ni den här skapelsen genom att föreslå att det här skall omfatta någonting som kallas för baslivsmedel och som i stort sett skall få en halvering av skatten. Till råga på allt annat elände får vi ett avgränsningsproblem. Det gäller att fastställa vad som är baslivsmedel i alla dess former. Utredningen klarade inte denna avgränsningsproblematik. Jag skall inte vara ofin och be Alf Svensson att gå upp och redogöra för vad som är baslivsmedel, eftersom detta är en omöjlig uppgift. — Så förhöll det sig emellertid med den här utredningen.
Herr talman! Kjell Johansson talade om konsekvenserna av ett borttagande av mervärdeskatten på livsmedel. Utredningen hade ju uppgiften att utreda konsekvenserna av ett totalt slopande av mervärdeskatten på livsmedel. Det fanns även andra alternativ, och utredningen framhöll också, att om man vill begränsa skatten på vissa livsmedel, är det nuvarande systemet med subventioner det enklaste. Utredningen har varken förordat eller motsatt sig — det var inte heller uppgiften — vad som skulle finnas. Men utredningen har inte kritiserat användningen av subventioner för att begränsa fördyringen av baslivsmedel, utan tvärtom uttalat att vill man minska momsens fördyrande inverkan på ett begränsat livsmedelsområde är subventionssystemet det bästa. Sedan en rättelse med anledning av talet om att det är svårt att bedöma vad som är baslivsmedel. Vi har ju haft begreppet baslivsmedel under många år. Det svåraste problemet för utredningen då det gällde att göra begränsningar var faktiskt när vi skulle ta med all livsmedel. Livsmedel är ju allt som är ätoch drickbart. Då förelåg problemet var man skulle dra gränsen. Jag skulle tro att det är väsentligt mycket lättare att dra en gräns när det gäller baslivsmedel än om vi skall ta med all livsmedel. Det finns många svårigheter när det gäller att avgöra vad som är livsmedel och vad som inte skall liknas dit. Detta är svårare vid ett totalt slopande än om man räknar med enbart baslivsmedlen. Jag kan rekommendera att man ser på det finska systemet som ger större reducering av mervärdeskatten än det vi någonsin har haft.
Herr talman! Skatteutskottet i Sverige stöder sig på en argumentering som inte längre passar. Det hävdar jag med bestämdhet. Man kan ju bara läsa betänkandet. Livsmedelssubventionerna har ju i stort sett försvunnit sedan den tidpunkt då argumenteringen formulerades första gången. Men nu har argumenteringen plockats fram igen. Av vad Kjell Johansson sade man kunde man nästan komma fram till att det skulle vara vida enklare att ta bort momsen på baslivsmedel på en enda gång. Då skulle det inte vara svårt att få supportrar på vårt håll när det gäller den saken. Det är självklart att det medför vissa problem att ha en differentierad moms, ingen tror någonting annat. Men jag kan inte föreställa mig att Kjell Johansson menar att det stora demokratierna nere i Europa — jag räknade snabbt upp åtskilliga — håller sig med differentierad moms för ro skull. De har naturligtvis en differentierad moms, därför att de ser att de har en fördelninspolitisk effekt. Detta är också skälet till att vi pläderar för en differentiering. Sedan har jag faktiskt, herr talman, en känsla av att utredningen satte sig i sinnet att försöka hitta så många argument som möjligt för att det är svårt att ha en differentierad moms.